Herr talman! Jag tänkte inte begära ordet för något genmäle till fröken Mattson. Men hon upprepade vad vi har hört flera gånger tidigare, att polisens statistik skall vi inte bry oss om, utan vi skall tänka på att det här gäller en koncentrerad bild av befolkningen. Jag tycker inte att vi skall fortsätta den diskussionen, fröken Mattson. Vi behöver inte läsa statistik för att se på vilken väg vi är. All erfarenhet säger oss att vi nu är ute för någonting som vi inte skall underlåta att se allvaret i. Jag vill alltså understryka att det här läget bedöms litet olika. Jag beklagar om regeringens och regeringspartiets företrädare underlåter att se allvaret i detta läge. Fröken Mattson har talat om internationella förhållanden och tagit hjälp av en f. d. justitieminister i Amerika. Ja, internationellt sett tyder Nr 54 väl den senaste tidens tendenser på att många tror att vårt land är ett land Fredagen den dit människor kan komma och göra upp sina mellanhavanden även med 7 april 1972 livet som insats. Jag är utomordentligt orolig om man nonchalerar även — — — —— dessa tendenser på den internationella himlen och det anseende vi håller BRA till kriminalvården på att få internationellt. Allt talar för att vi måste se mycket allvarligt på dessa frågor och inte får nonchalera den statistik som ansvariga myndigheter har presenterat. Vi behöver bara se oss omkring för att upptäcka vilken utveckling som ligger framför oss.
Herr talman! Jag tror verkligen inte att någon kan påstå att vare sig jag eller någon annan i det parti jag representerar nonchalerar dessa frågor. Men jag vill påpeka att man inte kan mäta problemets vidd enbart med statistik och jag vill mycket starkt framhålla att problemet har många aspekter — bl.a. forskningsaspekten, som jag har uppehållit mig vid i dag, för att med ledning av den klara behandlingen och återanpassningen av de intagna. Detta är det främsta målet för vår kriminalvårdspolitik. Den saken måste också få komma med i bilden.

Herr talman! Jag har med stor tillfredsställelse noterat de många positiva uttalanden som här gjorts rörande betydelsen av förstärkta insatser på kriminalvårdens område när det gäller att bekämpa brottsligheten. Att försöka komma till rätta med den betydande brottsligheten i dag är en fråga om samhälleliga verksamheter på ett mycket vitt fält, och ibland kan det uppstå missförstånd när man vill prioritera det ena eller det andra området. På senare tid har vi fått klart för oss att de många återfallen i brottslighet är något som vi inte bara kan passivt iaktta, utan vi bör också i ljuset av nya erfarenheter ha möjligheter att genom koncentrerade insatser minska på den återfallsbrottsligheten.

Det skulle bl.a. betyda att vi kunde minska polisens arbetsbörda och att polisen därmed kunde få mera tid att ägna sig åt den direkt brottsbekämpande verksamheten. Jag skall här inte gå in på någon principdeklaration om kriminalpolitikens mål och medel, utan jag nöjer mig med dessa små anmärkningar och skall sedan försöka besvara några frågor som framställts och bemöta en del synpunkter som kommit fram i denna debatt. Fru Kristensson sade att det endast mycket kortfattat är angivet i propositionen att vi vill komma i gång med ett s.k. terapeutiskt samhälle vid anstalten i Gävle. Jag vill då komplettera det sagda med att upplysa fru Kristensson om att det är en försöksverksamhet som självfallet bedrivs inom ramen för givna organisatoriska, legala och ekonomiska 149 förutsättningar. Såväl personal som intagna är engagerade i den verksamheten, och urvalet av intagna sker med stor noggrannhet. Verksamheten följs också av kommittén för kriminologisk behandlingsforskning, som bl.a. från vetenskaplig synpunkt biträder med råd och stöd. Fru Kristensson noterade också att vi i propositionen vill ha medel för att kunna genomföra vissa förbättringar när det gäller besöksförhållanden och permissionsförhållanden och ifrågasatte att detta kunde på något sätt stå i strid med den proposition beträffande narkotikaproblemet som nyligen har lagts fram för riksdagen.

Men detta är ju bara en liten del av klientelet på våra anstalter. Beträffande det stora, om jag får använda uttrycket, normalklientelet vill vi fortsätta den politik som vi har inlett att via bl.a. permissionsoch besöksförhållanden underlätta övergången till frivården. Det finns alltså inte på något sätt någon motsättning i detta. Man har i en motion tagit upp vårdpersonalens förhållanden. Särskilt under den nuvarande perioden, då det har kommit fram frågor om de intagnas möjligheter till samråd i sina egna angelägenheter, har ganska mycken oro uppstått bland vårdpersonalen. Även i övrigt är det, som har sagts här, så att den minskning av beläggningen på våra anstalter som sedan ett par års tid pågått — vilken sammanhänger med att personer som inte betraktas som i så stort behov av frihetsberövande i stället fått skyddstillsyn och frivård — har gjort att klientelet på anstalterna blivit besvärligare. Allt det här är saker och ting som vi är väl medvetna om i departementet, och det förhåller sig så, att vi står i en kontinuerlig kontakt med personalens facklige företrädare. Jag kan här skjuta in att det nyligen har lagts fram en undersök ning vid en vetenskaplig institution i Lund beträffande kriminalvårdsverket. Där uttrycker man det litet drastiskt så, att det finns tre maktcentra inom kriminalvården här i landet, en är generaldirektören i kriminalvårdsverket, en är chefen för justitiedepartementet och en tredje är ombudsmannen för de anställda, och i det sammanhanget säger man i den här undersökningen att ombudsmannen för de anställda är den mäktigaste. Enligt den undersökningen har man i varje fall fått det intrycket att han har gott gehör i departementet för personalens synpunkter. Ett av uttrycken för det är att vi på den fackliga personalens begäran gav tillsynsutredningen tilläggsdirektiv. Men det betyder ju inte på något sätt att vi därmed har så att säga satt punkt för tillfället, utan vi har fortlöpande kontakter. Så snart någonting händer, så snart någon besvärlig situation uppkommer, får vi besök av den facklige företrädaren och diskuterar med honom och hans närmaste medarbetare hur man skall komma till rätta med sådant på bästa sätt. Därutöver gör jag själv väldigt många besök på anstalter, och vid sådana besök brukar jag samtala med vårdpersonalens företrädare för att bli underkunnig om vilka besvärligheter de har och vad man kan göra. Vad beträffar den aktuella frågan om nedläggningen av fångvårds anstalten i Helsingborg så har jag varit där och haft en lång överläggning Nr 54 med de anställda om hur man på bästa sätt skall ordna med deras Fredagen den förflyttning till andra anstalter eller på annat sätt lösa deras personliga 7 april 1972 problem. Jag vågar därför säga att det förekommer en så ständig och nära kontakt med vårdpersonalens företrädare att jag över huvud taget inte förstår vad som är syftet med denna motion. Som i alla fackliga sammanhang är man naturligtvis inte alltid tillfredsställd med det som vi kan göra i en akut situation. Men det är på det här området inte annorlunda än på andra områden, tvärtom har vi ett mycket gott förhållande till de fackliga företrädarna för vårdpersonalen. Det har i utskottsbetänkandet sagts att övervakarna har för dålig ersättning, och utskottet har enhälligt föreslagit att övervakarnas ersättning bör höjas. Det är viktigt att ersättningen till övervakarna blir skälig och rimlig. Frågan har överlämnats till kriminalvårdsberedningen, som skall komma med förslag. Motionen innebär ett förslag om en höjning från 50 kronor till 100 kronor i månaden. Jag vill erinra om att ett bifall till motionen skulle betyda en höjning av kriminalvårdens anslag med 17 miljoner kronor; en höjning från 50 kronor till 75 kronor skulle innebära en anslagshöjning med 8,5 miljoner kronor. Jag är i och för sig fullt införstådd med att denna ersättning måste prövas i samband med prövningen i övrigt av insatserna på kriminalvårdens område, men jag vill erinra om att det är en fråga om mycket pengar. Jag skall inte gå in på frågan om medel till KRUMS:s verksamhet — anslaget avser besöksverksamhet och liknande. Jag delar uppfattningen att KRUM är på både gott och ont. Jag tror att man med fullt förtroende kan överlåta åt kriminalvårdsstyrelsen att göra en fördelning av dessa medel på ett vettigt sätt för ändamål som kan vara till gagn för de intagna. Fru Kristensson gjorde gällande att brottsbalken vilar på allmänpreventionens grund och frågade om justitiedepartementet har gått från detta. Det är inte så lätt, fru Kristensson, att avgöra på vilken grund brottsbalken vilar. Där uttalas att man med iakttagande av allmän laglydnad skall söka påföljd som är lämpligast för den enskildes anpassning i samhället. Ordalydelsen antyder närmast att tyngdpunkten ligger på individualpreventionen. Av förarbetena framgår det att meningarna varit delade. Det är en mycket svår teoretisk fråga att svara på om allmänpreventionen har betydelse och i så fall vilken betydelse den har. Inom departementet har vi haft anledning överväga detta i en annan fråga, som riksdagen snart skall behandla. Det gäller propositionen om ny skadeståndslag, där vi kanske kan få tillfälle att diskutera detta. Jag har sagt att vi vet ytterst litet om allmänpreventionen och att det är önskvärt med rättssociologiska undersökningar om detta. Jag har hänvisat till att frågan för närvarande är föremål för utredning i nordiskt sammanhang; jag har också sagt att det är en svår och tidsödande fråga som kräver mycket ingående undersökningar. Vi kan inte sitta och vänta på att sådana undersökningar kommer fram om några år, utan vi måste i dagens läge handla efter bästa förstånd. När man söker sig fram i konkreta fall, får man göra det utan att alltför mycket förirra sig i teoretiska 151 spekulationer. I övrigt vill jag bara särskilt notera det positiva uttalande som herr Westberg i Ljusdal gjorde om att man inom kriminalvården när det gäller kostnadsfördelningen mellan anstalter och frivård i framtiden bör prioritera frivården. Det är ju just i linje med vad kriminalvårdsberedningen har i uppdrag att göra. Vi får alltså se vad kriminalvårdsberedningen kan komma med, så att vi till nästa budgetår på basis därav kan lägga fram mera konkreta förslag.

Herr talman! Det är omöjligt att på tre minuter hinna i alla delar bemöta det inlägg som justitieministern här gjorde. Herr statsrådet inledde med att tala om att nya erfarenheter visat att återfallsbrottsligheten har minskat. Kanske jag missuppfattade inlägget, men jag förstod inte vad statsrådet syftade på. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar, som gör att jag blir mera på det klara med vad inlägget avsåg. Jag tackar för upplysningen om det terapeutiska samhället, som jag då förstår innebär ett samråd mellan intagna och personal, vilket jag tycker är riktigt, men där bestämmanderätten och beslutanderätten ändå ligger kvar hos anstaltsledningen. Jag tolkade statsrådets upplysningar på det sättet. Jag gjorde inte gällande att statsrådet skulle vara negativ till en skärpning av permissionsreglerna för de grova brottslingarna, men jag vill för min del understryka att jag tycker att det är hög tid att man verkligen börjar diskutera en differentiering av behandlingsmetoderna för intagna med olika brottslighetsbakgrund så att säga. Jag tror att vi är överens på den punkten. När det sedan gäller anstaltspersonalens situation tycker jag att herr statsrådets inlägg var mycket positivt. Även jag har den ambitionen som jag förstår att herr statsrådet har, nämligen att åka omkring och verkligen besöka anstalter och sätta mig in i de olika frågor som vi här tvingas att ta ställning till. Det är bara synd att man har så ont om tid att man inte hinner bedriva en sådan besöksverksamhet i den utsträckning som vore angelägen. Mina kontakter ger mig inte anledning att dra den slutsats som statsrådet kom till, nämligen att det pågår en ständig och nära kontakt och att problemen inte tycks vara så stora. Utskottet har enhälligt konstaterat att anstaltspersonalen har problem och att dessa problem måste lösas. Vi har bara anvisat olika vägar. Majoriteten har talat om tillsynsutredningen, och vi reservanter har menat att statsrådet själv borde ta initiativ. Men något fel är det någonstans. Kanske har de anställdas fackliga företrädare inte tillräcklig kontakt med sina medlemmar. På något sätt fungerar inte kontaktvägarna, för faktum är att på vissa anstalter som jag besökt har personalen arbetat i verklig motvind och under mycket svåra förhållanden. Det förefaller som om detta inte hade trängt upp till herr statsrådet. Beträffande övervakararvodena vill jag bara säga att vi i utskottet med vår skrivning har velat markera att vi är medvetna om de stora kostnader Nr 54 som förslaget innebär och att vi inte har velat absolut binda oss för något Fredagen den belopp. Vi vill ha klart utsagt att vi tror att man gör en god ekonomisk 7 april 1972 satsning om man höjer arvodena, i synnerhet kostnadsersättningen till —— — — — övervakarna. Övervakarnas insatser är ändå en billig väg att åstadkomma SpA till kriminalvården en bra frivård. Herr statsrådet säger att han har fullt förtroende för kriminalvårdsstyrelsen och att den kan göra fördelningen av det här anslaget som också KRUM fått del av. Jag vill inte påstå att jag hyser någon misstro mot kriminalvårdsstyrelsen, men vi kan objektivt konstatera att kriminalvårdsstyrelsen ändå under — om jag inte minns fel — de senaste två åren har lämnat stöd till KRUM från detta anslag. Därför tycker jag att det är helt på sin plats att vi i riksdagen som reagerar mot vissa utslag av KRUM:s verksamhet också säger ifrån detta så att man kanske tydligare beaktar dessa problem inom kriminalvårdsstyrelsen. Allmänpreventionen är en svår fråga och den skall jag kanske inte fördjupa mig så mycket i. Jag vill ändå konstatera att brottsbalken inte tagit avstånd från allmänpreventionen. Jag håller med herr statsrådet om att man i så stor utsträckning som möjligt skall försöka handla efter litet praktiskt bondförstånd. Jag tror inte att det skadar. Men lika fullt tror jag att det är viktigt att man inte undervärderar forskningens betydelse när vi rör oss på sådana här centrala områden. I det här landet har vi alltså inte satsat någonting på den för kriminologin grundläggande forskningen om allmänpreventionen kontra individualpreventionen. Det menar jag är en nackdel.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till justitieministerns sympatiska anförande och noterat de besked han har lämnat. Jag uppskattar den försöksverksamhet som pågår och tror att det finns all anledning att fullfölja den. Jag ville ändå foga ett par anmärkningar till anförandet. Det gäller först personalens situation. Justitieministern säger, att så snart någon besvärlig situation uppkommer får vi besök av representanter för personalen. Jag tycker nog att det vore lyckligt om man inte dröjde till dess man upplever dessa besvärliga situationer utan går ut till personalen och låter den komma till tals utan att sådana situationer uppkommer. Nu säger justitieministern — och det noterar jag med stor tillfredsställelse — att han själv ofta gör besök på anstalterna och att representanter för personalen då får tillfälle att träffa honom. Jag tror dock att detta borde ske i ett större sammanhang där personalen som helhet verkligen finge komma till tals och där man får tillfälle att diskutera igenom de problem som i dag är så brännande. När det sedan gäller preventionen stryker justitieministern under vikten av individualprevention. Jag är tacksam för detta. Jag delar hans uppfattning att man måste satsa oerhört mycket på just individualprevention, omsorgen om de enskilda människorna. Det utesluter givetvis ingalunda att man också tar vara på allmänpreventionens möjligheter att klara de problem vi i dag brottas med. Jag vill i sammanhanget bara understryka behovet av vidare forskning. Vi vet alldeles för litet på det 153 här området. Därför är det en angelägenhet av mycket betydande storleksordning, att vi verkligen får fram en mera intensiv och engagerad forskning på detta område. Sedan bara en sak till. Justitieministern tog inte alls upp frågan om indragning av Arvikadistriktet. Det förvånar mig litet, men jag hoppas att jag får tolka detta på det sättet att justitieministern verkligen är beredd att pröva den frågan ännu en gång. Jag tror det ligger mycket i de synpunkter som jag själv förde fram och som herr Eriksson i Arvika så klart redovisat från den här talarstolen i dag.
Herr talman! Jag har väl inte så stor anledning att bemöta justitieministern, eftersom han inte vände sig speciellt till mig. Justitieministern tyckte att han hade god kontakt med vårdpersonalen och sade sig inte riktigt förstå motionärerna och reservanterna på den här punkten. Men ombudsmännen i personalens fackförbund, de anställda själva och anstaltsläkarna anser att situationen är besvärlig för personalen i dag. Därför förstår jag inte riktigt varför justitieministern inte vill ta upp förhandlingar på det här området. Sedan gällde det Helsingborgsanstalten. Enligt uppgift har vi redan i dag en beläggning på 125 procent på vissa anstalter. Det måste vid en sådan överbeläggning bli en besvärlig situation med differentierad behandling. Jag skulle vilja vädja till justitieministern att än en gång övertänka Helsingborgsanstaltens situation. Om justitieministern i alla fall håller fast vid att den skall läggas ned, kommer det att bli ett oerhört tryck på de andra anstalterna och än större svårigheter för både personal och interner. Då är det ännu mera angeläget att justitieministern tar kontakt med personalorganisationerna på detta område.
Herr talman! Jag tror nog att jag uttryckte mig litet för kortfattat om skälen till att vi hoppas kunna minska återfallsbrottsligheten. På senare tid har åtskilliga undersökningar framkommit om bakgrunden till ungdomsbrottsligheten. Dessa har gällt tidpunkten när återfall i brott sker, de har gällt de frigivnas situation när de står utanför fängelseporten. Alla dessa undersökningar har liksom givit oss en inkörsport och anvisning om var vi skall angripa problemet med återfallsbrottsligheten. Det var detta jag avsåg att säga. Beträffande vårdpersonalen sade jag att denna inte alltid varit nöjd efter de överläggningar vi har haft och med de åtgärder vi kunnat vidta. Men så är det ju på alla områden. Samtidigt är det ju klart att jag inte kan komma ut på alla anstalter och där direkt träffa personalen, utan det normala måste här som på alla andra områden vara att de fackliga företrädarna för fram önskemålen. Vad gäller Helsingborg vill jag nämna att vi där haft samråd. När det gäller problemet med personalens förflyttning från Helsingborg vågar jag säga att detta på det stora hela lösts på ett sätt som får betraktas som fullt tillfredsställande. Men så säger herr Ringaby att detta medför överbeläggning på andra anstalter. Jag måste då nämna att minskningen på anstalterna totalt sett Nr 54 fortgår. Detta är bakgrunden till att vi inte kan ha anstalter där vi har en Fredagen den total beläggning på 75 procent. Därför har vi beslutat att lägga ned 7 april 1972 Helsingborgsanstalten, vilket även skett i fråga om ett par andra mindre anstalter. Vissa anstalter är emellertid under februari och mars överbelagda. De visar då upp en topp i fråga om intagningar och har så att säga högsäsong. Men sedan sjunker beläggningen under våren och sommaren och fram till hösten för att sedan bli högre igen när man kommer till vintern. Men i dag vet vi att vi har att räkna med en fortsatt viss minskning av intagningen på anstalterna. Vi har därför den bestämda förhoppningen att vi under nästa vinter skall ha en lägre beläggning än vi har i dag och att situationen därigenom skall kunna bemästras. Beträffande bibehållandet av Arvika skyddskonsulentdistrikt vill jag till herr Westberg i Ljusdal till slut säga, att jag faktiskt inte har någonting att argumentera utöver det som finns återgivet i justitieutskottets betänkande, varför jag endast vill hänvisa till detta.
Herr talman! Justitieministern säger att beläggningen är 75 procent. Enligt den statistik jag har var beläggningen i december i fjol 85 procent och i januari 88 procent. De siffrorna kommer man fram till om man räknar med 620 specialplatser för akutvård av psykiskt och fysiskt sjuka, vilket man egentligen inte skulle göra här. Om man inte gör det blir beläggningen ännu högre. Det är det jag tycker är oroande för framtiden.

Herr talman! Bara en kort kommentar till det sista justitieministern sade, nämligen att han ingenting har att tillägga utöver den argumentation som finns i betänkandet och i statsverkspropositionen. Det är en sällsynt kort argumentation, på båda ställena, för att göra ett sådant ingrepp i en skyddskonsulentorganisation som man här gör. Jag sade i mitt tidigare anförande att man här har en känsla av att det är för att det fungerat så bra och för att brottssiffrorna är så låga som man gör detta ingrepp. Det tycker jag är verkligt beklämmande. Utskottet säger att man genom en filialservice från Karlstad kan klara situationen. Men då blir det en fjärrstyrning, som jag tycker är mycket beklaglig, i den här viktiga frågan. Det är sällan ett beslut grundar sig på en så tunn argumentation som det här är fråga om.
Herr talman! Vad beträffar beläggningen på anstalterna är det riktigt att den för närvarande är närmare 90 procent. Det är topptider just nu. När jag talade om 75 procent var det alltså en genomsnittssiffra. Det är en mycket stor variation under året. En av de åtgärder man överväger är att försöka finna en lösning så att beläggningen blir jämnare fördelad under året. Men jag vill förklara att 75 procent är en genomsnittssiffra.

Värdet av en god och effektiv skyddskonsulentverksamhet torde vara helt fastslaget. Alla torde vi vara överens om att på platser där skyddskonsulentdistrikten är så avpassade att skyddskonsulenten eller assistenten har god kontakt med de övervakade är återfallsprocenten lägre. Vad därjämte bör beaktas är att brottsligheten är så att säga under kontroll. Det senare är måhända det mest positiva i en annars dyster kriminalbild. Arvika skyddskonsulentdistrikt kan här sägas utgöra ett typexempel. Det betjänas av en skyddskonsulent jämte ett kanslibiträde. Distriktet är till sitt geografiska omfång inte större än att konsulenten har läget under kontroll och kontakten med de övervakade är god. Mycket tack vare detta har också brottsligheten inom detta område icke ökat, vilket är att beakta. Nu föreslår departementschefen att Arvikadistriktet skall dras in och konsulentexpeditionen flyttas till Karlstad. Detta är, herr talman, tyvärr ett steg tillbaka. Detta medför otvivelaktigt sämre service för Arvikas del, och skulle den indirekta följden bli en ökad brottslighet inom distriktet så vore detta en i sanning högst beklagansvärd följd av ett ej välöverlagt beslut. Måhända är indragningen av Arvikadistriktet ur ekonomisk synvinkel rätt och riktigt. Men blir följden, som motionärerna icke utan fog misstänker, en ökad brottslighet, så äts de ekonomiska vinsterna snabbt upp och det hela blir i stället inte bara en förlust för samhället utan även en mängd mänskliga tragedier. Man kan inte frigöra sig från den tanken att när ett område blivit relativt drägligt i fråga om kriminalitet så drages distriktet in. Ett exempel på detta är onekligen Arvikaområdet. I mitten på 1960-talet skulle ett distrikt inrättas i Kristinehamn, men man tyckte då att Kristinehamn var rätt hyfsat i fråga om brottsligheten medan däremot Arvika var en ”svår” stad. Alltså förlade man distriktet i stället till Arvika. I dag har skyddskonsulentdistriktet verkat i ca 7 år. Läget i Arvika är nu hyfsat. Alltså flyttas konsulenten till det svåra Karlstad. Kristinehamn är nu en stad som haft och har vissa bekymmer med kriminaliteten. Det verkar som om skyddskonsulentverksamheten är så att säga förebyggande mot brott till en viss grad. Det vore därför mycket olyckligt att draga in distriktet i Arvika. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 10 i justitieutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Debatten här i dag har som vanligt påvisat hur stora svårigheter det finns att kämpa med inom kriminalpolitiken. Ökade resurser är ett naturligt krav. Enligt min mening har kriminalvårdens anslagstilldelning i årets statsverksproposition varit onödigt njugg, men trots att det finns flera reservationer till utskottets betänkande som kräver ytterligare medel ämnar jag yrka bifall till utskottets betänkande i alla dess delar. Som representant för regeringspartiet har man inte samma möjlighet som oppositionen att bolla med miljonerna. Jag utgår dock ifrån att vi till nästa budgetår skall kunna göra nödvändiga anslagsupp räkningar, inte minst som resultat av kriminalvårdsberedningens arbete Nr 54 med de framtida prioriteringarna inom kriminalvården. Fredagen den Dagens kriminalpolitik präglas av en mängd ofrånkomliga konflikter. 7 april 1972 Främst gäller det spänningen mellan allmänprevention och individual — — — — prevention. Allmänpreventionens medel — att genom straff och vedergäll SE till kriminalvården ning skrämma människor från att begå brott — kan aldrig förenas med individualpreventiva åtgärder, en för individen avpassad behandling. Brottspåföljder i form av anstaltsvistelse är för individens rehabilitering mycket sällan lyckosamma. Då återanpassning ändå sker, är det snarare tros anstaltsvistelsen än tack vare den. Tendensen att i mindre utsträckning utnyttja anstaltspåföljd är därför välkommen. Detta har dock inneburit att trycket på frivården ökat och att de som är intagna på anstalterna kommer att utgöras av personer som är mycket svåranpassade och föga mottagliga för samhällets resocialiseringsmetoder. Genom den negativa urgallringen har situationen på anstalterna blivit mycket besvärlig, som vi har hört talas om här tidigare i dag. Anstaltspersonalen har ytterst svårbemästrade problem att klara av. Konflikten mellan vårdande och vaktande löses då ofta genom ett konstaterande att de intagna är oemottagliga för vård. Endast vaktandet återstår. Benämningen kriminalvård känns i sådana fall som ett hån både för de intagna och för personalen i anstalterna. En annan konflikt inom kriminalvården är skillnaden mellan anstaltsanpassning och samhällsanpassning. Det främsta draget i anstaltsanpassning är vanan att andra alltid bestämmer, att avhålla sig från egna initiativ och att inte behöva ta ansvar. Detta är egenskaper som illa passar utanför anstalten. Alla aktiviteter som motverkar att de intagna förslöas är därför mycket viktiga. Kontakter med samhället och människorna utanför anstalten är ovärderliga. Två motioner till årets riksdag behandlar detta. Den ena vill ha högre ersättning till dem som handhar den andliga vården. Den andra vill att anslaget till frivillig kontaktverksamhet inte skall få utgå till KRUM. Helt visst är detta en intressant kombination av borgerliga motionärers intresse för de intagnas möjligheter till kontakt med omvärlden. De traditionella garanterat ofarliga kontaktformerna skall ges ytterligare stöd, medan kontaktformer som kan leda till medvetenhet hos de intagna och kritisk granskning av kriminalpolitiken skall avskäras från samhällsstöd. Detta är inte sagt som någon kritik av den andliga vården inom anstalterna eller som försvar för allt vad KRUM har haft för sig, men det gäller en prioritering som vi socialdemokrater inte kan ställa oss bakom. Jag vill i detta sammanhang påpeka att mellan dessa ytterligheter ägnar sig ideella organisationer och enskilda människor åt kontaktverksamhet, mestadels utan något som helst ekonomiskt stöd. Dessutom gör folkbildningsorganisationerna stora insatser för aktivering av de intagna, särskilt genom de s.k. frigivningskurserna. Den mest kritiska punkten i kriminalvården är frigivningen. I och med att anstaltsvistelsen upphör skall den intagne plötsligt vara i stånd att klara ett normalt liv. Helt naturligt upplevs frigivningen med viss oro. Startkapitalet på omkring 100 kronor räcker inte långt. Redan de första dagarna måste socialbyrån uppsökas. Den frigivne är rädd för att 157 anstaltsvistelsen skall märkas på honom/henne, rädd för att inte bete sig på ett normalt sätt. I allmänhet saknas positiva mänskliga kontakter. Den frigivne hänvisas till en trist boendemiljö, om bostad alls finns. Svårigheten att få arbete understryks i en konjunkturnedgång, då utsatta grupper, bl.a. straffade, alltid drabbas hårdast. Sådant är oftast mötet med friheten. Även utan anstaltslivets nedbrytande inverkan på individen skulle de flesta människor ha svårt att klara en så hopplös situation. Återfall är inte svårförståeliga. En drägligare frigivningssituation — i vad gäller arbete, bostad och sociala kontakter — måste utgöra ett långt bättre skydd för samhället mot återfall i brottslighet än ett hårdnande kriminalpolitiskt klimat med krav på starkt ökat antal poliser och på straffskärpningar. Eftersom allt fler får s.k. vård utom anstalt såsom dömda till skyddstillsyn eller villkorligt frigivna, har trycket på frivården ökat. Benämningen ”vård” känns i sammanhanget något främmande. Frivård innebär snarare en vistelse i frihet med viss kontroll, dvs. övervakning. I bästa fall ges viss form av stöd och hjälp av skyddskonsulentexpedition eller övervakare. Frivården måste ske i samspel med samhället i övrigt, och detta är kanske ännu viktigare än ökade ekonomiska resurser. Det krävs förståelse hos arbetsgivare, arbetskamrater och hyresvärdar, och det krävs gott samarbete mellan myndigheter. Tyvärr förekommer ofta exempel på motsatsen. I detta sammanhang noterar jag med tillfredsställelse att det inom justitiedepartementet pågår en omarbetning av 1963 års cirkulär angående anställning av straffade personer m.fl. inom statlig och statsunderstödd verksamhet. Att bedriva kriminalvård är en oerhört svår uppgift. Den skall omfatta människor som vanligtvis ända från barndomen fått del av allt vad samhället har av återanspassningsåtgärder. Detta bör man ha klart för sig när man fastlägger ambitionsnivån. Ett minimum av ambition bör dock vara att skada individen så litet som möjligt, att inte inplantera mera samhällshat hos den som skall återanpassas. Frivård är därför ur rehabiliteringssynpunkt att föredra framför anstaltsvård. Herr talman! Jag önskade med detta förmedla några synpunkter och erfarenheter som jag mött dels från personal inom kriminalvården, dels också från dem som är föremål för den kriminalvård vi nu debatterar. Jag tror nämligen att det är viktigt att den enskilde individen och hans/hennes situation inte tappas bort i en övergripande kriminalpolitisk debatt.

Herr talman! Jag skall be att få anlägga ett mera anspråkslöst närperspektiv i mitt resonemang än vad t.ex. fröken Mattson gjorde i sin i och för sig intressanta genomgång av det kriminologiska forskningsläget. Jag skall nämligen säga några ord med anledning av reservationen 6 angående särskilda vårdåtgärder avseende narkomaner i kriminalvårdens anstalter. Reservationen bygger på min motion 177 i denna fråga. Jag behöver inte närmare belysa den svåra komplikation som narkotikaproblemet utgör vid kriminalitet. Det har berörts förut i debatten. Kan man komma till rätta med detta problem i det enskilda — Nr 54 fallet av kriminalitet som är kombinerad med narkotikamissbruk, så finns Fredagen den det väl anledning anta att den dömde inte har lika lätt att återfalla i brott 7 april 1972 vid frigivningen. Trots att narkomanvårdskommittén redan 1968 konstaterade att 20 procent av de intagna i kriminalvårdens anstalter har narkotikaproblem har förhållandet inte ägnats någon större uppmärksamhet förrän nu, då detta förhållande åter tagits upp här i riksdagen. Det är inte första gången, men det har, som sagt, tidigare gjorts utan någon större uppmärksamhet. Det ambitiöst upplagda förslag till inrättande av sju särskilda narkomanvårdsavdelningar som kriminalvårdsstyrelsen framlagt är därför värt så mycket mer uppmärksamhet och uppskattning. Regeringen har emellertid avvisat det förslaget. Motionsyrkanden om att genomföra åtminstone en bit av detta förslag har utskottsmajoriteten avvisat. Den negativa attityden betingas av att kriminalvårdsberedningen tillsatts. Det finns naturligtvis likväl — låt mig få understryka det — ett positivt intresse för den här frågan hos dem som är ansvariga för kriminalvården. Det är självfallet att man inte är likgiltig. Likväl ligger alltså den här frågan orörd i vad gäller rent konkreta åtgärder. Dock vill jag gärna tillägga att man kan hysa en viss förhoppning — jag vågar inte säga att det finns någon utfästelse — om att någonting skall ske såsom ett resultat av kriminalvårdsberedningens arbete. Herr talman! När jag väckte min motion om framkallande av ett initiativ till särskilda omsorgsåtgärder beträffande narkomaner i anstalterna, hade jag en typ av åtgärder särskilt i tankarna. Jag vill gärna helt kort beröra vad jag genom motionen bl.a. syftade på. Först kanske jag dock får ge uttryck för den uppfattningen, liksom jag gjorde i motionen, att samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk med sin direkta förankring i regeringen och specialisering på narkotikaproblemet borde på ett eller annat sätt kopplas in och göra sitt inflytande gällande även då det gäller att få till stånd narkomanvård inom kriminalvården. För övrigt skulle nog en allmän konkretisering av SBN :s funktion vara önskvärd. Nu till vad jag alltså främst tänkte på då jag skrev motionen. Det förhåller sig ju så att vissa åtgärder avseende ett likartat problem bland intagna i kriminalvårdsanstalterna med hjälp av särskilt anslag under många år ägnats speciell uppmärksamhet. Jag tänker på alkoholproblemet, som också innebär en stor och svår komplikation i rehabiliteringsarbetet avseende lagöverträdare. Eftersom jag under tidigare verksamhet i kriminalvårdsstyrelsen varit inkopplad på uppgifter för att söka komma till rätta med de intagnas alkoholproblem, har jag viss erfarenhet av de nu rätt långvariga försök som gjorts i vad avser detta senare, med narkotikaproblemet besläktade problem. Det bedrivs alltså i vissa kriminalvårdsanstalter, efter utländskt mönster för övrigt och sedan länge, vad som kallas informativ gruppverksamhet i alkoholfrågan. Erfarenheterna av den verksamheten är i varje fall allt annat än negativa. De kan sägas i vissa hänseenden vara direkt positiva genom den goda möjlighet till enkel kunskapsförmedling om elementära fakta i alkoholfrågan som denna verksamhet har skapat. Varför inte i all enkelhet göra något liknande i narkotikafrågan? Någon 159 rehabiliteringseffekt kan väl ändå komma ut av sådana insatser, bara de organiseras och bedrivs på lämpligt sätt, t.ex. ur psykologisk synpunkt. Det har man sörjt för då det gäller informationen i alkoholfrågan genom att det ordnats kurser för personalen om hur verksamheten skall bedrivas. De viktiga informationsåtgärderna i anstaltsvård och eftervård kan naturligtvis läggas upp på många olika sätt. Här finns plats för initiativ rörande denna form av verksamhet och även andra narkomanvårdande åtgärder. Det tvärvetenskapliga Strasbourgsymposiet angående narkotikafrågan, som här tidigare åberopats och i vilket även jag hade äran att delta, var ett arrangemang av de i Europarådet ingående medlemsregeringarna med särskilt utsedda regeringsrepresentanter bland deltagarna. Symposiets rekommendation om narkomanvård inom kriminalvården kommer väl att så småningom föreläggas Europarådets ministerkommitté.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 Att jag även stöder reservationen 2 behöver jag kanske inte tillägga.

Herr talman! Den fråga som vi nu behandlar i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande nr 14 är en gammal bekant. Den rör sig om en paragraf i radiolagen, som vi anser vara otillfredsställande till sin utformning. Delade meningar fanns redan vid lagens antagande 1966. Även då motionerade vi om en liberalisering av lagförslaget. Erfarenheterna sedan dess har visat att speciellt utformningen av denna paragraf medfört en onödig inskränkning av de möjligheter som den tekniska utvecklingen skapat när det gäller att ge allmänheten en god och allsidig information på kulturoch nyhetsbevakningens område. Som särskilt omotiverad framstår inskränkningen när det gäller sändningsformer som inte tar i anspråk något utrymme i etern att tala om, t.ex. trådoch länköverföringar. Med stöd 5 8 i radiolagen har Sveriges Radio nekat tillstånd till utsändning av en del idrottsevenemang, bl.a. kvalmatcher i fotboll. År 1969 avslogs ansökan om överföring av de gudstjänster som den amerikanske väckelseevangelisten Billy Graham ledde i Västtyskland på våren 1970. Man hade avsett att gudstjänsterna skulle återutsändas på TV-skärmar i några städer, bl.a. Stockholm, Göteborg och Örebro. Från Dortmund utsändes gudstjänsterna till 11 länder och 36 städer. Danmark och Norge t.ex. gav tillstånd, men i Sverige gick det inte. Vi har sedan dess varje år upprepat vår begäran om en översyn av radiolagen. Utskottet hänvisar nu till den 1970 tillsatta massmedieutredningen och anser att frågan faller inom ramen för dess uppdrag, och det må vara riktigt. Vi anser emellertid att förslag om en liberalisering av de gällande reglerna för trådoch länköverföring av radiooch TV program bör föreläggas riksdagen redan under innevarande år. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen av herr Ahlmark och mig.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Nelander säger, att det är en gammal bekant som nu behandlas — det framgår ju av betänkandet. Det är också traditionellt att herrar Ahlmark och Nelander är ensamma reservanter i denna fråga. Motivet till konstitutionsutskottsmajoritetens yrkande om avslag på motionen har mest utförligt angivits i 1970 års utlåtande från konstitutionsutskottet, och då hänvisade man till de grundläggande principerna för rundradioverksamheten. Så länge rundradiosändningarna av tekniska skäl måste inskränkas kräver en demokratisk ordning att de brukas på villkor som tjänar de allmänna intressena. Yttrandefriheten kan inte garanteras, såsom man eftersträvat då det gäller det tryckta ordet, genom etableringsfrihet utan genom ett avtal mellan Sveriges Radio och staten, där bolaget åläggs att verka för allsidighet i programutbudet. I dag har Sveriges Radio ensamrätten inte bara till de traditionella kanalerna i radio och television utan även till rundradiosändning i etern och med tråd. Och motivet — det vill jag starkt betona för herr Nelander — till de bestämmelser i radiolagen som herr Nelander nu kritiserar är inte att det skulle finnas tekniska hinder för trådradiosändningar. Som Sveriges Radio framhållit har bestämmelserna tillkommit för att man befarar att dessa trådradiosändningar, särskilt i större städer, med hjälp av reklaminkomster och annan kommersiell verksamhet skulle få en så betydande omfattning att Sveriges Radio skulle få svårigheter att svara för den allsidighet i programutbudet som stipuleras i avtalet med staten. Då herr Nelander nu kritiserar den här lagstiftningen och kräver en liberalisering av reglerna, så kanske man hade väntat sig att han, eftersom motionen har återkommit så ofta, närmare skulle ha klargjort vad som åsyftas med kravet. Det har motionärerna inte gjort vare sig i år eller tidigare. Syftar motionärerna till att skapa en etableringsfrihet i etern av samma slag som etableringsfriheten för tidningarna — ja, då är motionen väldigt långtgående. Men gäller det bara den mindre frågan om 5 8 i radiolagen är jag litet förvånad över att herr Nelander nu kommer tillbaka med det här gamla exemplet med Billy Graham. Det tyder väl inte på något mera långtgående missnöje med tillämpningen av ensamrätten enligt 5 § radiolagen, att man inte har kunnat hitta något färskare exempel. Ansökan om detta kom in hösten 1969, och man har inte sedan dess, trots att man varje år lagt fram motionen, kunnat färska upp exempelsamlingen. Jag tycker också att man borde nämna, att i en rad fall har sändningar tillåtits — bl.a. från idrottsevenemang. Det har då skett på grund av att man inte har vänt sig till en större allmänhet utan till en mera sluten krets, t.ex. medlemmar i idrottsföreningar. Och man har exempelvis tillåtit medlemmar av moderata samlingspartiet att via mobiltelefon korrespondera med sin partiledare. Det har inte ansetts vara riktat till en så stor allmänhet, utan man har tillåtit en sådan sändning inom ramen för 58. Nu har ju massmedieutredningen tillsatts, och i direktiven till den sägs att det på radions och televisionens område saknas faktiska förutsättningar för en sådan obegränsad rätt att använda medierna som står de tryckta skrifterna till buds. Utredningens uppdrag är att i grundlag förankra de principer som ger de bästa garantierna för en vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet i dessa medier. Därför kommer utredningen att överväga frågor som berör överlåtelse av sändningsrätten från Sveriges Radio och vem som skall ha rätten att använda ett ökat eterutrymme utöver de kanaler som nu används av Sveriges Radio — tre kanaler för ljudradio och två kanaler för television. Att nu resa krav på åtgärder finner jag olämpligt. Denna fråga måste lösas i ett sammanhang, herr Nelander. När herr Nelander nu gör sig till tolk för yttrandefriheten i etermedierna vill jag fråga: Är det inte risk då för att man urholkar Sveriges Radios ensamrätt, som ju bygger på att man uppställt krav om att främja allsidigheten i programutbudet? Är det inte i själva verket en attack mot yttrandefriheten i etern som folkpartiet här gör? Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nej, det är inte någon attack mot yttrandefriheten. Det är tvärtom för att främja yttrandefriheten som motionen väckts och denna reservation har avgivits i konstitutionsutskottet. Sedan har jag inte alls sagt att Sveriges Radio har åberopat de tekniska hindren. Herr Svensson i Eskilstuna sade också att inga ansökningar har inkommit sedan ärendet om Billy Graham var aktuellt. Nej, men eftersom man då fick avslag är det väl rätt förklarligt att man inte nu kommer tillbaka och begär tillstånd. Man vet ju att det blir avslag.
Herr talman! Yttrandefriheten är faktiskt en viktig fråga, herr Nelander, ty om man inte satsar på ensamrätten kan man inte heller styra allsidigheten i programmen. Förutsättningen för Sveriges Radios ensamrätt är att företaget iakttar allsidighet i det religiösa programutbudet och i programutbudet över huvud taget. Om vi får en utveckling av det slaget att man så att säga i lönndom, bakvägen, urholkar ensamrätten och släpper fram kommersiella intressen och andra grupper som får svara för programutbudet — ja, då tycker jag att det skapas betydande risker för yttrandefriheten. Förutsättningen för yttrandefrihet i etern kan aldrig vara etableringsfrihet. Låt oss diskutera de möjligheter som nya programkanaler ger, men låt oss göra det i massmedieutredningen, som har att pröva yttrandefrihetsfrågorna för samtliga massmedier!
Herr talman! Detta var ett något egendomligt uttalande om yttrandefriheten. Skulle vi då bara ha en enda tidning, herr Svensson, om det skall vara möjligt att tillfredsställa kraven på yttrandefrihet?
Herr talman! Nej, som jag sade tidigare bygger yttrandefrihetsprincipen när det gäller tidningarna på etableringsfrihet och att man alltså har möjligheter till mångsidighet på det sättet. Men jag ber att få understryka att det i vissa fall har fått kompletteras med speciella insatser för att man skall få en reell yttrandefrihet på det området. Jag står dock fast vid att där bör etableringsfriheten vara grunden. Men i etern är vi bundna av internationella överenskommelser som gäller tekniska ting vid sändningarna. Det finns bara ett begränsat antal kanaler, och då tvingas man i ett avtal mellan staten och Sveriges Radio att stipulera villkoren, som just är allsidighet i programutbudet. På det sättet tillgodoser vi yttrandefriheten inom etermedierna. Detta är inte alls så konstigt som det låter för herr Nelander.
Herr talman! Det är helt förbryllande inlägg vi hört herr Svensson i Eskilstuna hålla här. Han talar hela tiden om etermedia, utrymmet i etern osv. Men det här handlar ju om trådradio, trådtelevision, kabelradio, kabeltelevision. Sändningarna går alltså via länkar och tråd och inte i luften, så att säga. Men herr Svensson tycks inte ens ha uppfattat denna grundläggande distinktion. Den här debatten handlar inte om etermedia utan om trådsändningar. Det är mycket ledsamt om herr Svensson är representativ för sitt parti på denna punkt. Det håller nämligen på att ske en oerhört snabb utveckling för kabeltelevision och kabelradio ute i världen. Utan att inkräkta på utrymmet i etern ökar möjligheterna att till hemmen överföra mängder av TV och radioprogram — via tråd och länkar. Kabel-TV håller på att vinna stora segrar i flera länder. I Förenta staterna är redan flera miljoner amerikaner anslutna till system med kabel-TV, i Canada och Japan har utvecklingen hunnit ganska långt, och i England, Tyskland och Schweiz byggs kabelsystemen ut. I Belgien kan man redan se en framtid då hela landet är, som någon sagt, TV-kablifierat. Hela den utvecklingen tycks herr Svensson i Eskilstuna ha förbisett. Han tror fortfarande att vi talar om etermedia. Fördelarna med denna utveckling är uppenbara. Man sparar in radiofrekvenser, man får i regel en helt perfekt bild utan de störningar som är så vanliga med vanlig TV. Man får chans till en lokal radio och TV på ett helt annat sätt än nu och man får ett system med en rad kanaler som kan användas för helt olika typer av program och för meddelanden i båda riktningarna. Tekniker och massmediaforskare talar om en framtid där ett kabelsystem av det här slaget är lika naturligt som dagens telefonsystem. Det har redan skrivits böcker om elektroniskt utsända tidningar, om datahemterminaler som kan avlasta mycket av hushållsarbetet, om chans till individuell beställning av filmer och TV-program ungefär som ett slags bildbibliotek. Kabeltelevisionen öppnar väldiga möjligheter, inte för den närmaste framtiden men för den ett antal år längre fram. Det finns inte en antydan i de anföranden herr Svensson i Eskilstuna hållit om att han förstår de väldiga möjligheter som här öppnar sig. Det är klart att denna utveckling inte kan ske utan lagstiftning — det har jag aldrig hävdat; herr Nelander hävdar det förvisso inte heller. De investeringar som görs blir oerhört stora. Längre fram kan man på ett helt annat sätt än nu i nya bostadsområden bygga in kablar till hushållen för att från början så billigt som möjligt göra länkoch tråd-TV till en praktisk möjlighet. Vid sidan av TV via etervågor — som så långt man kan överblicka fortsätter att vara överlägset när det gäller riksprogram, aktualiteter och en del annat — kommer alltså kabelprogrammen att öka den lokala informationen och de enskilda tittarnas personliga valfrihet. Men kravet på regler och lagstiftning betyder naturligtvis inte att trådoch länkprogram för radio och TV också i fortsättningen bör vara en del av Sveriges Radios monopol. Här gör herr Svensson i Eskilstuna sitt andra avgörande misstag. Han menar att bara för att man måste ha regler, så måste trådsändningen ingå i Sveriges Radios monopol, som i dag. Men det kan ju finnas någonting emellan den totala friheten och det totala monopolet. Det kan ju finnas mellanlägen. Vi skall gärna skissera sådana för herr Svensson. För honom finns det bara fullständig frihet eller totalt monopol. Det är en förskräckande tanke att herr Svensson i Eskilstuna skulle ha rätt. Det skulle betyda att företaget Sveriges Radio fortsatte att svälla ut och ta hand också om alla typer av lokala sändningar och kabel-TV-nätet i framtiden. Det vore att skapa en olidlig byråkrati, om det monopol vi har för etersändningar skulle förstärkas genom att förenas med ett monopol för kabelsändningar, som — jag upprepar det — inte alls konkurrerar om radiofrekvenserna. Därför är 5 8 i radiolagen en oformlighet. Den säger att Sveriges Radio har ensamrätt också till program som går via länk och tråd. Vill man upphäva den ensamrätten får man anhålla om den saken hos Sveriges Radio. Men om Sveriges Radio värnar om sin monopolställning också för kabelprogram, kan man inte överklaga ens hos Kungl. Maj:t. Det är först när Sveriges Radio går med på att program utanför företaget överförs inom landet som det blir regeringen som får besluta. Så benhårt är monopolet. Så dogmatiskt formulerad är 5 § i radiolagen. Vi vet hur den har missbrukats. Det mest kända fallet är nu två år gammalt. Herr Nelander har redan med all rätt varit inne på det. I april 1970 höll Billy Graham en serie gudstjänster från Dortmund i Västtyskland. De överfördes via Eurovisionens reservlänk till nio länder och 36 städer. Man tappade av programmen via tråd, överförde gudstjänsterna till jättelika filmdukar i stora, hyrda hallar. Tiotusentals människor kunde med den tekniken, alltså kabel-TV till i regel sporthallar, följa väckelsekampanjen i just det ögonblick då Billy Graham höll sina predikningar i Dortmund. Vi vet att dessa predikningar inte alls konkurrerade om något eterutrymme. Det hade inte kostat statsmakterna eller televerket någonting. Det fanns organisationer uppbyggda på fyra ställen i landet som skulle se till att det hela fungerade och som skulle betala sändningarna. Överföringen tilläts i de flesta demokratier i Europa, också i länder med radiooch TV-monopol, såsom Norge och Danmark, vilket också herr Nelander redan understrukit. Även till en av kommuniststaterna var det möjligt att överföra Grahams gudstjänstkampanj. Det vara bara i Sverige man sade nej. Väckelsekampanjen förbjöds i praktiken i vårt land. De frikyrkliga samfund och andra som i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Örebro planerat att överföra väckelsemötena fick avslag på sin begäran. Sveriges Radio värnade om sin monopolställning. 5 §& i radiolagen gav chans att hindra det som tilläts i andra europeiska demokratier och i Jugoslavien. Herr Svensson säger att om man skulle tillåta gudstjänstkampanjer och liknande skulle det växa upp ett väldigt kommersiellt ledningsnät etc., då har man släppt krafter fria som sedan inte kan behärskas. Se på Norge! Väckelsekampanjen överfördes till Ålesund, Bergen, Oslo, Molde, Sarpsborg, Trondheim och Stavanger. Var det till nackdel för norrmännen att sändningarna tilläts? Minskade norrmännens frihet? Var det ”en attack mot yttrandefriheten” i Norge att sändning tilläts i några städer i Norge? Har det sedan dess vuxit upp ett omfattande ledningsnät i privat regi och med kommersiella syften? Det skulle ha gjort det, om herr Svensson i Eskilstuna hade rätt. Herr Svensson säger att vi tjatar om detta och att vi inte drar upp några nya fall. Men de samfund som drabbades för två år sedan vet ju att det inte tjänar mycket till att bygga upp samma typ av organisation, hyra samma typ av möteslokaler, inleda samma slag av internationellt samarbete. Ty när allt detta är uppbyggt och stora ideella krafter har samlats för en väckelsekampanj säger Sveriges Radio ändå nej. Det är inget stimulerande perspektiv. Skall vi ha en skandal å la Billy Graham varannan månad för att herr Svensson skall bli nöjd? Räcker det inte att principen blivit belyst av detta fall för två år sedan — av en rad andra fall också, i och för sig — för att herr Svensson i Eskilstuna skall inse att det handlar om en princip? Fallet med de förbjudna väckelsemötena handlar, enligt folkpartiets mening, om gränserna för mötesoch yttrandefriheten. Det handlar inte alls om vad vi personligen anser om Billy Graham. Där har vi starkt olika meningar här i kammaren och i den liberala rörelsen. Det handlar om vår demokratiska plikt att underlätta för ideella rörelser att överföra sitt budskap. Vi vill alltså liberalisera radiolagen på den här punkten. De andra partierna skyller på massmedieutredningen. Den utredningen kommer att arbeta under många år. Dess arbetsuppgifter är oerhört vidsträckta. Den har knappast hunnit fundera mycket på radiolagen i det här avseendet. Varför kan man då inte bryta ut den del av radiolagen som förhindrar trådoch länksändningar och liberalisera den? Detta är vad folkpartiet föreslår, och jag yrkar bifall till vår reservation. Herr talman! Vi får återkomma många gånger till kabeltelevisionens och kabelradions framtid i Sverige. Vi kan inte lösa problemen i dag. En slutgiltig lagstiftning på ett område som utvecklas så snabbt som detta kan vi inte åstadkomma i år eller nästa år, om det ens någonsin blir möjligt. Men vi kan ta bort en grov oformlighet i vår lagstiftning. Vi kan liberalisera en paragraf, som på ett orimligt sätt begränsar mötesoch yttrandefriheten i Sverige. Min fråga till herr Svensson i Eskilstuna blir därför: Anser ni socialdemokrater att det var rimligt att förbjuda en överföring via tråd och kabel till Sverige av Billy Grahams gudstjänstkampanj? Om ni tycker att det var felaktigt, varför vill ni då inte ändra den lag som gjorde detta övergrepp möjligt?
Herr talman! I går kväll stod herr Ahlmarks namn på talarlistan. Det hade varit bra om vi hade fått föra denna debatt i går, eftersom herr Ahlmark inte har lyssnat på mig utan läser upp sitt anförande helt oberoende av vad jag har sagt. Är det verkligen retorik vi skall syssla med i denna kammare? Är det inte en diskussion om reella problem? Och detta är ett reellt problem. Tvärtemot vad herr Ahlmark påstod i sitt i förväg skrivna anförande, sade jag att motivet till de bestämmelser i radiolagen som herr Nelander kritiserar är inte att det skulle finnas tekniska hinder för trådradiosändningar. Som Sveriges Radio har framhållit har bestämmelserna tillkommit därför att man har befarat att dessa trådradiosändningar, särskilt i större städer, med hjälp av reklaminkomster och annan kommersiell verksamhet skulle få en så betydande omfattning att Sveriges Radios ensamrätt urholkades. Det låter ju väldigt illa för herr Ahlmark att tala om ensamrätt. Men låt mig då tala om förutsättningen för ensamrätt. Vilken är den? Jo, det är allsidigheten — det som det talas om i radiolagen som påbjuder Sveriges Radio att ge ett allsidigt utbud. Jag bryr mig inte så mycket om fallet Billy Graham och om man får lyssna till honom i ett antal städer. Det var den prejudicerande verkan härav som man genom radiolagen ville komma åt. Man öppnar nämligen annars en möjlighet bakvägen för konkurrerande bolag som driver kabel-TV och trådradio i en så stor omfattning att allsidigheten i programutbudet förlorar sin verkan. Den saken är väsentlig att komma ihåg. Sedan har jag inte förnekat, herr Ahlmark, att man kan verka för att andra än Sveriges Radio får sluta avtal med staten och tillgodose ett allsidighetskrav. Jag är ganska intresserad av de idéer som framlagts av sekreteraren i 1960 års radioutredning, Ingemar Lindblad, i boken ”Låt hundra röster höras”. Han tänker sig en programverksamhet av allmän art, som kan ankomma på ett enda företag utan någon speciell inriktning, men att därutöver ytterligare kanaler bör ställas till förfogande. Kom ihåg att detta inte bör ske genom att man liberaliserar radiolagen. När herr Ahlmark talar om en liberalisering av radiolagen är han fullkomligt vag i konturerna. Vill han helt och hållet urholka Sveriges Radios ensamrätt och ge full frihet åt trådradioutsändningar eller hur vill han förändra radiolagen? Herr Ahlmark har motionerat om detta i tre år utan att konkretisera sig på denna punkt. Han kunde ha använt tiden mellan motionernas framläggande till sådana preciseringar, så att vi kunde föra en mera meningsfylld debatt här i kammaren om yttrandefriheten i radio och TV via tråd och andra överföringsmöjligheter som här kan stå till förfogande. Syssla inte med retorik utan syssla med problemet att garantera en så vidgad yttrandefrihet som möjligt! Det skall vi överväga i massmedieutredningen, som jag själv tillhör, men inte på så lösa grunder som herr Ahlmark här har skisserat.

Herr talman! Jag finner herr Svenssons i Eskilstuna inledning helt obegriplig. Han påstod att jag inte lyssnade till vad han sade. Men det fanns inte en rad bland de rader som jag hade tänkt ut från början där herr Svenssons tankar över huvud taget var uppe. Min polemik i dag mot vad herr Svensson har sagt i sina tidigare anföranden byggde därför naturligtvis på att jag hade lyssnat på honom här. Han gled oavbrutet mellan länkoch trådsändningar å ena sidan, etersändningar å den andra i sitt första anförande. Men i sina repliker till herr Nelander hade han suddat ut den skillnaden helt och hållet och talade enbart om etermedia, om jag inte uppfattade honom fel. Då måste vi naturligtvis säga ifrån, att här existerar en viktig gräns mellan å ena sidan sändningar som går, så att säga, via luften och sändningar via tråd och länk. Herr Svensson i Eskilstuna måste göra den skillnaden hela tiden i sina debattinlägg om det skall vara seriösa anföranden. Sedan sade herr Svensson i Eskilstuna ordagrant i detta anförande — något som jag inte heller kände till innan det hölls — att det var en ”attack mot yttrandefriheten” som folkpartiet riktade. Tvärtom — vilket herr Nelander också visat — vill vi ju öka yttrandefriheten. Vi hade gjort det om man hade tillåtit t.ex. Billy Grahams gudstjänstkampanj. Vi vill öka yttrandefriheten. Vi tycker det är fel att man förbjuder en väckelsekampanj av det här slaget, idrottsreferat och annat som blivit förbjudet under åren. Herr Svensson i Eskilstuna har alltså alldeles vänt på sakläget. Det är vi som vill öka yttrandefriheten medan ni vill begränsa den genom att också i fortsättningen låta Sveriges Radio ha monopol på trådoch länksändningar. Herr Svensson i Eskilstuna sade att det då blir ett kommersiellt ledningsnät, vilket skulle vara oerhört farligt. Min fråga till herr Svensson blir denna. Har det vuxit upp ett kommersiellt ledningsnät i Danmark och Norge dit Billy Grahams kampanj fick överföras? Ja eller nej! Har det urholkat monopolet? Är det en massa kommersiella intressen som tagit hand om opinionsbildningen i Danmark och Norge, via kabel, tråd, eter etc.? Det måste ju vara så om herr Svensson i Eskilstuna hade rätt i sitt förra anförande. Det har en ”prejudicerande verkan”, och det är väldigt otäckt, menar herr Svensson. Om man överför Billy Graham då har man med en gång fritt fram för vad som helst, trodde han. Men har det blivit så i de länder som överfört de här väckelsemötena? Har det blivit vad som helst? Naturligtvis inte — men jag överlåter ändå åt herr Svensson i Eskilstuna att medge att det icke blivit på det viset. Det är klart att det finns mellanlägen mellan total frihet och totalt monopol. Nu medgav också herr Svensson i Eskilstuna att det finns mellanlägen. Det är ett sådant mellanläge vi vill ha. Vi vill inte att trådoch länksändningarna skall ligga under Sveriges Radios monopol, utan vi vill t.ex. att man skall kunna tänka sig ett råd som på grundval av bestämda principer kan ge tillstånd till trådoch länköverföring av detta slag. Det skall inte vara Sveriges Radio som enväldigt bestämmer också om det här området. Det är det väsentliga i folkpartiets reservation.
Herr talman! Kammaren märkte ju — om det var någon som gled så var det herr Ahlmark. Herr Ahlmark gled från sina stolta paroller till förmån för yttrandefriheten i radio och television till sitt defensiva försvar för att han inte har velat urholka Sveriges Radios ensamrätt för mycket. Vad är det herr Ahlmark har funderat på under de år han aktualiserat dessa frågor? Ja, det är Billy Graham. All right, jag ger herr Ahlmark rätt i att ha den uppfattningen att Billy Graham blev njuggt behandlad. Det är alltså er uppfattning, men det är en mycket liten fråga ni då har drivit alla dessa år. Jag har försökt lyfta upp debatten till att handla om hur man skall kunna åstadkomma största möjliga yttrandefrihet i radio och television. Då kan man inte komma ifrån att man måste inskrida mot att det via trådradiolänknätet och via kabel-TV etc. blir en sådan verksamhet som riktar sig till så många människor att det blir jämförbart med rundradioverksamhet. Då blir det alltså ett hot mot den yttrandefrihetsprincip som ensamrätten för Sveriges Radio vill bygga upp och som riksdagen knyter till stipulationsvillkoren, att man skall svara för ett allsidigt programurval. Frågan om utnyttjande av tekniska möjligheter får inte prövas utifrån full frihet i etern eller motsatsen. Man måste finna rimliga nyanser, och det är det som skall diskuteras i massmediautredningen. Hela det här resonemanget som herr Ahlmark för visar ju att frågan bör behandlas i sitt sammanhang, vilket tre partier anser i konstitutionsutskottet. Jag ber därför att på nytt få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.
Herr talman! Nu äntligen går Olle Svensson in på fallet Graham. Förut var det bara ointressant och hade fått ”prejudicerande verkan”, om man hade gett tillstånd. Nu medger herr Svensson i Eskilstuna att det förhållandet att Sverige som den enda demokratin i Västeuropa stoppade Billy Grahams väckelsekampanj för två år sedan ändå innebar att han blev ”njuggt behandlad”. Jag hoppas att de rörelser som stod bakom planeringen av mötena lägger märke till ordvalet ”njuggt behandlad”. Förbud var det fråga om, ett nej, en lagstiftning som användes för att hindra en väckelsekampanj. Inte ”njuggt behandlad”, — det var en klart negativ behandling. Då säger herr Svensson i Eskilstuna att det är att ”lyfta upp” debatten att påstå det är farligt att tillåta sådant här. Nej. det är vi som har pekat på principen och frågat varför detta kunde hända för två år sedan. Jo, därför att § 5 i radiolagen har en orimlig och oformlig skrivning. Vi har begärt en liberalisering av den därför att Sveriges Radio nu har monopol också för trådoch länksändningar. Vi har begärt att trådoch länksändningar skall läggas utanför Sveriges Radio, och vi har i olika sammanhang skisserat modeller för detta. Det är vi som har lyft upp den här frågan, som redån i och för sig är principiell i det påtalade enskilda fallet, till att gälla den lagstiftning som gjorde att detta förbud trädde i kraft för två år sedan. Jag är i och för sig inte förvånad över skillnaden mellan mig och Olle Svensson på den här punkten. Det finns en viktig skillnad mellan liberal och socialistisk samhällssyn. För socialister är det viktigast att värna om monopolet. Det handlar visserligen inte om etersändningar den här gången, men man kan aldrig vara nog försiktig menade man. För oss liberaler handlar det ytterst om gränserna för mötesoch yttrandefriheten. Det är andra tekniska villkor för trådsändningar än för etersändningar. Därför skall det vara andra regler och en större frihet. Men framför allt säger vi: Låt inte monopolet växa ytterligare och ta hand om den kabel-TV och kabelradio, som inte minst lokalt blir mycket viktig under kommande år. Paragraf 5 i radiolagen handlar om förbud och inbjuder till förmynderi. Därför vill vi liberaler reformera den.
Herr talman! Herr Ahlmark påstår nu att jag sagt att det var min uppfattning att Billy Graham blev njuggt behandlad. Det sade jag inte. Jag sade att jag hade respekt för herr Ahlmarks uppfattning när han anser att Billy Graham blev njuggt behandlad. Av det skälet kunde herr Ahlmark driva den här kampanjen i sina motioner. Men då har herr Ahlmark hela tiden förbisett det principiella problem som här finns. Att herr Ahlmark föreslår en liberalisering av radiolagens §5 visar väl hur vag han är. Han har återkommit år efter år med motionen, men i klämmen nöjer han sig med att begära en liberalisering. Han skriver inte ut ett förslag till detta, och han vågar inte avskaffa § 5 som helt och hållet handlar om att man måste ha en gränsdragning mellan rundradiosändningar som når fram till en stor allmänhet och sändningar av annat slag, som når fram till en mera sluten krets. Det är egendomligt att herr Ahlmark här inte ens vågar yrka på ett avskaffande av en sådan paragraf. Jag vill diskutera yttrandefriheten i etern och yttrandefriheten via nya medier i samband med den behandling som sker i massmediautredningen om hur man genom olika massmedier skall garantera största möjliga yttrandefrihet. Då är det popularitetsjakt att säga att detta är en socialistisk uppfattning i motsats till en liberal. Jag hoppas att det är en allmänt demokratisk uppfattning att man från dessa utgångspunkter strävar mot allsidighet i debatt och nyhetsförmedling både via tryckta skrifter och via radio och television.

Herr talman! I sakfrågan hade jag kunnat nöja mig med att instämma med herrar Nelander och Ahlmark. Jag antecknade mig på talarlistan bara för att utöka exemplet som diskuterats här så länge. Herr Svensson i Eskilstuna säger att det inte finns något mer exempel än det folkpartiet kommit dragande med under åren, nämligen Billy Graham. Jag kan tala om att under hela 1960-talet har vi försökt ordna trådradiosändningar från våra kvalmatcher i fotboll. Det har skett från 1963 fram till 1970. De två mest uppmärksammade sändningarna var självklart kvalmatchen i Sandviken 1967, som intresserade en mycket stor del av Växjös befolkning, och där vi efter mycket jobb ordnade en sändning. Men den blev begränsad till en liten del av befolkningen, endast våra medlemmar fick gå och lyssna till utsändningen. 1970 hade vi lyckats ta oss till Europacupspelen i fotboll. Vi åkte till Italien, närmare bestämt till Florens, och därifrån ordnade vi också länksändning. Men även i det fallet fick endast våra medlemmar lyssna. Man talar mycket om jämlikhet i dagens samhälle, och då borde väl alla människor få ta del av det de är intresserade av. Jag råkar känna till det här ganska bra därför att jag själv ordnade med dessa sändningar. Jag har litet svårt att förstå på vilket sätt exempelvis våra fotbollsreferat skulle vara en attack mot yttrandefriheten. Jag tror många från idrottsrörelsen ställer sig bakom folkpartiets krav. Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som avgivits av herrar Nelander och Ahlmark.
Herr talman! Det fanns ett inslag i herr Svenssons i Eskilstuna anförande som särskilt intresserade mig. Det var då han anknöt till den tankegång som för något mer än tio år sedan framfördes av sekreteraren i radioutredningen, Ingemar Lindblad. Om jag förstod herr Svensson rätt gällde det tanken på särskild rundradio. Innebär det att herr Svensson i Eskilstuna är beredd att ställa sig bakom det förslaget? Det skulle i så fall vara en mycket intressant nyhet.
Herr talman! Jag vill bara replikera de två senaste talarna och vänder mig först till herr Rydén. I konstitutionsutskottets betänkande nr 19 år 1970 bilaga A står det talat om kvalmatcherna Brage—Åtvidaberg, Sandvikens IF-Östers IF och Östers IF—Brage. I samtliga dessa fall har jämlikhetsprincipen kunnat tillgodoses inom ramen för § 5 radiolagen. Det har alltså varit utsändning till slutna sällskap, och det har gått mycket bra. Det finns även en rad andra exempel. Jag tycker detta är småttigheter i den principiella debatten, men eftersom den förs på den nivån vill jag gärna svara. Sedan vänder jag mig till herr Wikström som kom med en allvarligare fråga. Jag citerade ur Lindblads bok. Det resonemang och de idéer han där förde fram tycker jag att man allvarligt bör pröva. Jag förutsätter att man i massmedieutredningen måste ta upp frågan hur man skall använda ett vidgat eterutrymme. Men nu har vi gått långt från utskottsbetänkandet. Utskottsbetänkandet vill bara säga att den här frågan måste behandlas i sitt sammanhang, alltså i massmedieutredningens betänkande. De här förslagen om förändringar av § 5 i radiolagen kan inte behandlas separat, eftersom de berör förutsättningarna över huvud taget för rundradioverksamheten.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger att de sändningar det här gäller har kunnat genomföras med full jämlikhet. Jag undrar då vilken jämlikhetsprincip som herr Svensson i Eskilstuna har, när bara våra egna medlemmar fick lyssna till dessa sändningar — alla Växjöbor var givetvis intresserade att få lyssna till en utsändning av detta slag.
Herr talman! Intet mörker är så djupt att det inte finns en strimma av ljus. Jag delar herr Svenssons i Eskilstuna uppfattning att det hade varit önskvärt med ett större mått av frihet i etern. Det är bara att beklaga att den socialdemokratiska regeringen totalt förbigått förslaget — som var aktuellt för tio tolv år sedan — om att med hjälp av en särskild rundradio i någon mån möjliggöra en ökad frihet i etern.
Herr talman! Vi har ingalunda avvisat tanken på en särskild rundradio, men den tekniska utvecklingen går här mycket snabbt. Denna fråga måste därför prövas och kommer att prövas i sitt rätta sammanhang.
Herr talman! Tanken på en särskild rundradio är inte i särskilt stor utsträckning beroende av de tekniska möjligheterna. Men som sagt: Det finns en strimma av hopp. Kan en så naturlig tanke som denna mogna efter bara tio femton år inom det socialdemokratiska partiet, finns det som sagt ändå litet ljus.

Herr talman! Jag avser att fatta mig mycket kort på den här punkten. Reservanterna vill inte följa upp den offentliga utredning som arbetat i åtskilliga år och som utifrån omfattande praktiska försök bedömer det möjligt att genom en differentierad städverksamhet, viss central planering av städverksamheten för skilda typer av lokaler och genom gemensam upphandling minska de totala städkostnaderna med låt oss säga 15—20 procent. Eftersom de årliga städkostnaderna för staten uppgår till ca 150 miljoner kronor, är det här stora summor som det rör sig om, vilket herr Brundin har nämnt. Då kan vi i utskottsmajoriteten efter en — det vill jag framhålla — mycket positiv remissbehandling inte bara kasta det här på hyllan och säga som motionärerna och reservanterna att det skulle behövas ytterligare en utredning. Den sak reservanterna nu begär utredning om är ju berörd i propositionen och behandlad av utskottet. Privata entreprenörer som städare kan komma i fråga också i fortsättningen, och vi har sagt att den saken bör den enskilda myndigheten bedöma i samråd med byggnadsstyrelsen. Det är inte så, som herr Brundin här gjorde gällande, att städning alltid skall ske i egen regi, utan den här möjligheten har lämnats öppen. Det är självklart att vi här måste ta hänsyn till anställningstryggheten och kontinuiteten för dem som nu är anställda för städning vid de statliga myndigheterna. Det har starkt betonats av de fackliga organisationerna vid remissbehandlingen, och jag vill också starkt understryka de synpunkterna. Att en ny utredning skulle bättre än myndigheterna kunna bedöma vilka städföretag som är seriösa förefaller enligt utskottsmajoriteten inte sannolikt, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är inte alldeles övertygad om sanningen i det sista som herr Brundin sade, nämligen att denna anställningstrygghet skulle bli likadan för de anställda, därest städningen i mycket stor utsträckning skulle överlåtas till enskilda entreprenadföretag. Jag vill än en gång åberopa vad de fackliga organisationerna anfört just på denna punkt. Anställningstryggheten har varit mycket viktig i deras yttranden över städningsutredningen. Sedan kan man givetvis som herr Brundin säga att den eller den remissinstansen har sagt så eller så. Jag tror inte att det är en särskilt rekommendabel väg, därför att det övervägande antalet remissinstanser har ställt sig mycket positiva till just städningsutredningen.

Herr talman! Det som skiljer oss åt är väl att herr Brundin med utgångspunkt i den grunduppfattning han har här anser att städningen bör ske i egen regi. Men kvar står i alla fall att här har bedrivits ett mycket omfattande och ambitiöst utredningsarbete, varvid man verkligen genomlyst problemen.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

Herr talman! Det här ärendet är ganska intressant. När vi hade finansdebatten här den 1 mars ställde jag en fråga huruvida moderaterna hade frånträtt sina krav om restriktivitet i budgeten för 1972/73. Jag fick aldrig något riktigt svar. Däremot beskylldes jag för att inte kunna läsa innantill och litet av varje. Jag gratulerar nu herr Brundin. Herr Brundin har tydligen lyckats övertala centerpartister och folkpartister att följa upp det som man påstod inte längre var aktuellt, och det föreligger nu en gemensam reservation vid punkten 7. Det är alltså en av de punkter där enskilda ledamöter från moderata samlingspartiet har framfört yrkanden om besparingar som utlovades i den där stora partimotionen 294. Sådana motionsyrkanden har finansutskottet haft att behandla också i anslutning till punkterna 1 och 2 i detta betänkande. Dessa yrkanden har emellertid inte fått något stöd vid behandlingen i utskottet, vare sig från motionärer eller annan ledamot. Jag anser att detta hör till bilden när vi skall ta ställning till punkten 7, anslag till byggnadsstyrelsen. På denna punkt har alltså moderaterna fått stöd av de båda andra borgerliga partiernas representanter i utskottet, och det kan kanske ha sin förklaring i att byggnadsstyrelsen är en av de få statliga myndigheter som skulle erhålla en personalförstärkning enligt statsverkspropositionens förslag. Vill man nå besparingar är det kanske naturligt att man ifrågasätter behovet av de nya resurser som begärs. Jag vill framhålla att utskottet noga har övervägt behovet mot bakgrund av den allmänna restriktivitet vi anser bör iakttas i fråga om att bevilja medel för ny personal inom den egentliga statsförvaltningen. Det rör sig om medel för sammanlagt 12 tjänster. Jag behöver inte påpeka att myndigheten hade begärt och motiverat behov av långt fler tjänster än vad departementschefen har föreslagit. De här 12 tjänsterna anser vi emellertid vara så väl motiverade att vi trots den allmänna restriktiviteten har velat tillstyrka dem. Nu har såväl motionärerna som de reservanter som velat tillstyrka moderatmotionen gjort det ganska lätt för sig. Man har huggit till och sagt: Ge byggnadsstyrelsen 1 miljon kronor mindre. Det får den klara sig med. Förutom inbesparingar i fråga om begärda tjänster bör ytterligare vissa besparingar kunna åstadkommas inom ett verk av byggnadsstyrelsens storlek, heter det till yttermera visso i reservationen. Det är mycket lätt att uttrycka sig så där med en allmän fras. Det är lika lätt som att säga att alla anslag bör kunna skäras ned med 5 procent eller att skatterna bör kunna sänkas med 5 miljarder, så länge man slipper precisera och tala om vad som skall sparas, vilka tjänster det är som skall dras in och vilka bidrag som skall skäras ned. Vi tycker att de tjänster som här begärs är väl motiverade och befogade. De fem tjänster som vi vill tillstyrka när det gäller central ledning av statens städningsverksamhet motiveras av de stora besparingar och minskade framtida utgifter som en i särskild ordning tillsatt offentlig utredning funnit möjliga. Jag kan i det sammanhanget inte underlåta att komma tillbaka till det förra ärendet. Som ett exempel på otrygghet i statlig verksamhet talade herr Brundin då om städerskorna här i huset — även i detta fall gäller det städningsverksamhet. Herr Brundin borde kanske ha tagit reda på att Jag vill erinra om att inte minst riksdagens revisorer tidigare i flera sammanhang pekat på att man bör sträva efter att åstadkomma besparingar när det gäller städning inom den offentliga sektorn. Nu skall vi ta fasta på detta genom den utredning som vi behandlade under föregående ärende och inte sopa undan detta önskemål. Men också utredningar kostar pengar och därför skulle det ha varit slöseri, om vi i vårt beslut hade följt herr Brundins och reservanternas mening. Reservanternas yrkande om utredning av möjligheterna att överföra byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning till privata fastighetsförvaltningsbolag är för mig mycket svårförståeligt. Det är nästan omöjligt att begripa vad motionärerna menar, och läget blir inte heller klarare genom reservationen. Byggnadsstyrelsen disponerar årligen 100 miljoner kronor för underhåll, ombyggnadsåtgärder och modernisering av statsägda fastigheter. Byggnadsstyrelsen skall se till att de medel som anvisas för ändamålet används effektivt. Själva underhållsoch moderniseringsarbetet utförs till övervägande del genom utnyttjande av enskilda entreprenörer. Om kostnaderna för fastighetsförvaltningen är orimligt höga, skulle det väl snarast bero på att dessa entreprenörer får för mycket betalt, dvs. på att formuleringen av uppdrag och anbudsbearbetningen inte har utförts med tillräcklig omsorg inom byggnadsstyrelsen. Det är svårt att förstå att det skulle bli billigare om man avvisade de mest välmotiverade kraven på resurser och skulle låta privata bolag formulera uppdragen samt ombesörja lokalanskaffningen och fastighetsförvaltningen för statens räkning. En så dimmigt formulerad tankegång kan man inte gärna låta en utredning ta upp, inte ens om man i likhet med herr Brundin — som jag föreställer mig — är dogmatisk anhängare av privat företagsamhet. Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Brundin och jag skulle vid ett annat tillfälle kunna resonera om hur man beräknar produktiviteten på den offentliga sektorn. Jag föreställer mig att vi har en hel del att hämta i den senaste långtidsutred ningen om varför man räknar på det sätt som man gör. Det är nog mycket vanskligt, herr Brundin, att säga att ungefär samma produktivitetstal borde uppnås vid underhåll av t.ex. kungliga slottet som vid underhåll av varuhus, vilka är mycket starkt standardiserade. Byggnadsstyrelsen måste ansvara för och underhålla bl.a. en rad kulturhistoriskt ytterst värdefulla och unika fastigheter och samtidigt försöka göra dem användbara för nyttjare med moderna krav. Man kan inte utan vidare jämställa problemen därvidlag med vad som gäller på andra håll. Byggnadsstyrelsen har under innevarande år sammanlagt 125 tjänstemän i förvaltningsorganisationen. När herr Brundin låter påskina att ingenting nytt händer, vill jag bara anföra att under budgetåret 1967/68 utgjorde den förvaltade lokalytan per tjänsteman 21000 m?. Under innevarande budgetår är den förvaltade lokalytan per tjänsteman 27 000 m?. Jag tycker att det visar på goda ansträngningar och goda resultat när det gäller att öka produktiviteten. Jag skulle kunna nämna många andra siffror som visar t.ex. medelsförbruk ningen per tjänsteman i förvaltningsorganisationen i 1971 års prisnivå. 1962/63 var beloppet 353 000 kronor per tjänsteman, ett relativitetstal på 59. Nu är det talet uppe i 119, dvs. varje tjänsteman har i dag, i jämförelse med för 10 år sedan, dubbelt så mycket av verksamheten under sig. Det borde väl lugna herr Brundin när nu herr Brundin tror att det inte händer någonting i fråga om produktiviteten på den offentliga sektorn.

Herr talman! Jag tar detta för vad det är — att vi i utskottsmajoriteten inte skulle ha sinne för att vilja pröva kostnader! Sådan prövning är sannerligen vad som sker när det gäller statsförvaltningen; det görs en mycket noggrann prövning av varje krona som läggs ned på något. Herr Brundin har inte heller kunnat påvisa att man på detta område skulle kunna tjäna de pengar som han vill låta påskina skulle vara möjligt. Vid en rättvis jämförelse av kostnader i olika förvaltningsorganisationer måste respektive organisationers kostnader avse likartade arbetsuppgifter i likartade arbetsobjekt, och byggnadsstyrelsens fastighetsbestånd har ingen motsvarighet i någon privat fastighetsförvaltning inom landet vad beträffar typ, ålder, användning eller geografisk spridning av byggnaderna. För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan byggnadsstyrelsens kostnader och en enskild förvaltnings kostnader måste man alltså klargöra hur de ovan nämnda faktorerna påverkar kostnaderna. När herr Brundin påstår sig kunna påvisa en privat fastighetsförvaltning som skulle vara billigare så har han icke något exempel där förvaltningen är så komplicerad som den just är när det gäller byggnadsstyrelsen. Man måste bygga på en dimmig uppfattning om den statliga förvaltningen, därest man tror att den här verksamheten skulle kunna överlåtas på privata företag. Vi har inom utskottsmajoriteten inte funnit att det skulle vara en framkomlig väg.
Herr talman! Det var ett yttrande av herr Ekström som gav mig anledning att säga några ord. Han hänvisade till den ekonomiska debatten den 1 mars och nämnde att vi då hade beskyllt honom för att inte ens kunna läsa innantill.

Den uppgift som jag lämnade vid det tillfället var alltså riktig. Däremot är det alldeles självklart att om vi finner anledning föreslå att man skall pröva en väg i ett speciellt ärende för att spara pengar bör vi ha rättighet att göra det utan att man därför sammanknippar det med ett principuttalande i den ekonomiska debatten. Jag förutsätter att detta gäller även för folkpartiets och centerpartiets representanter.
Herr talman! Det är inte här fråga om att pröva möjligheter till besparingar utan de borgerliga partierna har kommit överens om utan vidare att byggnadsstyrelsen får klara sig med 1 miljon kronor mindre. När jag i den ekonomiska debatten den 1 mars frågade om moderaterna frånträtt sina krav på större restriktivitet i årets budget, då svarade herr Löfgren: Ja, visst har de gjort det; de har frånträtt sina krav. Vi i mittenpartierna står inte bakom dem utan moderaterna har frånträtt sina krav. Nu kommer det första ärendet där moderaterna har ett förslag till en större restriktivitet, som de tror vara möjlig. Då är det inte så mycket med det som herr Löfgren sade den 1 mars. Ni går på det förslaget utan vidare, utan att närmare pröva om det är en framkomlig utväg, allt för att visa borgerlig enighet. Jag ville säga detta, ty jag tyckte det var ganska nedslående när herr Löfgren i den debatten beskyllde mig för att ägna mig åt att bluffa. Jag ställde då en mycket vänlig fråga till herr Löfgren: Vad har inträffat? Har moderaterna frånträtt sina krav om större restriktivitet? Ja, herr Ekström måste väl kunna läsa innantill, svarade herr Löfgren, det har moderaterna gjort. Men tydligen har de inte gjort det — inte i den här frågan åtminstone, och det kommer troligen så småningom flera sådana frågor. Vi får se var mittenpartierna då står!
Herr talman! Jag har ingen anledning att ändra mitt uttalande, utan det kvarstår. Om herr Ekström försöker att driva en speciell fråga med utgångspunkt i ett generellt uttalande så må han göra det. Jag tycker att vi som representanter i ett utskott alltid bör ha möjlighet att pröva varje sak för sig, oavsett vad som har sagts rent generellt.
Herr talman! Finansutskottets uppgift är att innan man börjar behandla statsverkspropositionens huvudtitlar och de motioner som föreligger i anslutning härtill uttala sig om det finansiella utrymme som finns — det måste herr Löfgren hålla med mig om. Det är de stora riktlinjerna som därvid skall dras upp. Om man då säger att moderaterna har frånträtt sina krav på restriktivitet men vi gång på gång kommer att få uppleva att de inte gjort det, så frågar jag mig: Vad gällde den där diffusa reservationen den 1 mars? Var den bara avsedd att utåt försöka visa en enighet som man sedan gång på gång springer ifrån? Ni säger att moderaterna hade frånträtt kravet, men det har de tydligen inte gjort.

Herr talman! Jag finner finansutskottets ordförandes uttalande mycket märkvärdigt. Det kan rimligen inte vara så att vi som ledamöter i utskottet skulle ha frånhänt oss möjligheten att pröva varje anslagsäskande. Det är en sådan prövning som vi här gjort.
Herr talman! Det är bara drygt en månad sedan som ni skrev er samman i reservationen, men herrarna har tydligen redan glömt den och vad ni var överens om i anledning av moderatmotionen 294. Då ställde jag i all vänlighet frågan: Vad innebär det när ni skrivit er samman om detta? På detta svarade finansutskottets vice ordförande att moderaterna frånträtt sina krav om restriktivitet, och det borde väl herr Ekström veta. Och herr vice ordföranden riktade beskyllningar mot mig för bluff och litet av varje. Här har vi redan ett exempel som visar att moderaterna vidhåller sina krav på att kostnaderna skall minskas i ett fall där vi på vårt håll inte tycker det är rimligt, och då följer mittenpartierna med dem. Det är bara detta som jag har velat peka på. Från min sida är den här frågan utagerad. Men det är fortfarande oklart vad reservationen vid finansutskottets betänkande nr 1 innebar.
Herr talman! Jag hör att herr Ekström fortfarande inte förstår vad som stod i reservationen. Jag ber honom i så fall bara läsa den igen. Nu säger herr Ekström att vi har svurit på att moderaterna avstått från alla sina krav på restriktivitet. Det måste väl en ordförande i finansutskottet själv förstå, att man aldrig skriver på ett sådant sätt att man avhänder sig möjligheten att pröva varje särskilt ärende för sig. Det är alldeles självklart att man måste ha rätt till detta, och det kommer vi att ha också i fortsättningen, oavsett vad herr Ekström säger i denna sak.